Fru talman! Kjell Jansson har frågat mig om jag anser att det är rimligt med handläggningstider på 12-15 år eller om jag avser att agera för att förkorta dem, om jag avser att lyfta ett ärende till riksdagen gällande förenklingar i miljöbalken samt om jag har planer på att verka för ett införande av tjänstegarantier för prövning av ärenden hos statliga instanser. Jag vill börja med att hålla med Kjell Jansson om att 12-15 år inte är en rimlig tid för att pröva om tillstånd ska ges för en verksamhet. Regeringens ambition är att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen. Det förutsätter just moderna och effektiva tillståndsprocesser. Regeringen har arbetat i flera år för att effektivisera miljöprövningen. Några exempel på åtgärder som har vidtagits är insamling av statistik om prövningen, utveckling av samverkansformer och ändringar i lagstiftning såsom miljöbalken. När det gäller prövningen av gruvor - som är ett ansvarsområde jag delar med näringsministern - har regeringen de senaste åren tagit initiativ till bland annat en särskild utredning som ska se över prövningsprocesser och regelverk i syfte att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineraler. Utredningen kommer att redovisas den 31 oktober 2022. Under våren kommer regeringen att ta emot flera redovisningar från utredningar och myndigheter. Den statistik som hittills samlats in och finns tillgänglig visar att de flesta som söker miljötillstånd faktiskt också får det. Det gäller även gruvverksamheter som fått bearbetningskoncession och sedan söker miljötillstånd. Statistiken visar också att miljöprövningen i de flesta fall tar runt ett år. Men som Kjell Jansson noterat kan prövningen i vissa fall ta lång tid. Vissa ärenden tar helt enkelt längre tid än andra, och det kan bero på svåra naturvetenskapliga eller juridiska avvägningar. I prövningar om gruvor står inte sällan starka intressen mot varandra, vilket kan inverka på enskilda ärendens handläggningstid. Med det sagt vill jag också ifrågasätta att ingen gruva fått tillstånd sedan miljöbalken infördes. Till skillnad från undersökningstillstånd söks bearbetningskoncessioner i några enstaka ärenden per år. Jag vill till exempel framhålla att bearbetningskoncessioner har meddelats av både Bergsstaten och regeringen och att flera miljötillstånd har meddelats under 2020-talet. Regeringen kommer att hantera de förslag till ändringar som föreslås av pågående utredningar under våren snabbt. Vad som kommer att presenteras för riksdagen är i dag för tidigt att säga, men jag är förhoppningsfull. Tjänstegarantier för prövning av ärenden hos statliga instanser har i dagsläget inte övervägts. Men som jag har sagt jobbar vi brett med effektiviseringen, där ökad finansiering av prövningsmyndigheterna också är något som är prioriterat för regeringen.
Fru talman! Tack för svaret, miljöministern! Frågan gäller om miljöbalkens regelverk är rimligt. När jag växte upp på 60 och 70-talen fick jag lära mig både i skolan och hemma att Sveriges bas är skogen och gruvorna. Skogen levererar virke till allt som ska byggas i trä, och man gör papper av det överblivna som man inte använder av furan. I gruvorna bröt man malm som vi både exporterade och hade till vår starka bilindustri som har byggt en stor del av Sveriges välstånd. Cirka 20 procent av bnp utgörs av bilindustrin, med Scania och Volvo som har byggt upp Sveriges välstånd. I dag är jag och flera med mig väldigt oroliga över en rigid lagstiftning som försöker att begränsa de här verksamheterna och ifrågasätta dem som redan finns. Det har exempelvis brutits cement i Slite på Gotland i över hundra år. Här håller man nu på och dividerar om det är miljövänligt eller inte. Något kan släppas ut i vattnet, och därför överväger man i stället att ta cement från Kina. Att ta cement från Kina kan ju vän av ordning räkna ut med en gång medför transportkostnader och transportutsläpp, för det första. Alla pratar ju om klimatomställning - detta vore en oerhört negativ faktor. Jag tycker att man måste använda sans och balans. Politikens uppdrag är att väga av olika intressen och inte låta myndigheterna göra det här. Det finns inslag av myndighetsaktivism i vissa delar. Det var glädjande att höra att miljöministern delar min uppfattning att 12-15 år är lång tid exempelvis när det gäller prövning av gruvor. Skulle någon vilja bygga ett nytt kärnkraftverk skulle det säkert bli en prövning på minst den tiden om inte annat för att begränsa möjligheten att göra det, trots att det finns planerat för flera verk både i Ringhals och Forsmark. Jag undrar varför miljöministern inte vill reformera miljöbalken och ta fram tjänstegarantier. När jag var kommunalråd i Norrtälje införde vi tjänstegaranti på handläggning av både miljö och bygglovsärenden, med begränsning av tiden. Kunden måste veta hur lång tid det tar att få ett tillstånd eller inte. Det tycker jag är en hygienfaktor, annars kan myndigheterna hålla på år efter år och säga att det är komplicerat och att den vill så och någon annan vill något annat. Det är mycket så det är nu. Dessutom vill jag hävda att miljöbalken ofta går stick i stäv med plan och bygglagen när ärenden ska prövas. Miljöbalken säger att här går det inte att bygga, fast det går alldeles utmärkt att bygga. Miljöministern vill i alla fall inte reformera lagen. Det är anmärkningsvärt. Vi har faktiskt satt i system att krångla till allt. Vårt gamla fina export och företagarland börjar få bekymmer med att producera varor och tjänster - om man inte håller på med it. Då går det bra. Nu är det prövning enligt miljöbalken även när försvaret ska flyga. De fick svar av länsstyrelsen på en dag, och då var svaret nej. De fick inte flyga med hänvisning till miljöbalken. Om vi inte kan upprätthålla landets säkerhet, med hänvisning till rigid lagstiftning, då är det illa ställt.
Fru talman! Tack, Kjell Jansson, för interpellationen, som jag i grunden tycker är väldigt viktig! Samtidigt måste vi vara extremt överens om att vi vet väldigt mycket mer i dag om hur både skogsbruk och gruvor påverkar vår miljö och vårt klimat än vad vi gjorde för hundra år sedan. Tack och lov har det hänt lite på hundra år, vilket för mig är fullständigt självklart. Liksom att Sverige var ett av de länder som mäktade med att ligga långt fram när det gällde omställningen i samband med industrialiseringen är det för mig också fullständigt självklart att Sverige ska vara ett av de länder i världen som mäktar med att ligga längst fram när det gäller omställningen till vad som nu är ett helt nytt, grönt samhälle. Vi ska kunna ta till vara de möjligheter som ligger i den gröna industrirevolutionen i form av nya tekniker och ny kunskap som kan implementeras för att se till att vi kan ta vara på all potential som ligger i den svenska skogen. Jag hade en interpellationsdebatt precis innan med Maria Gardfjell från Miljöpartiet. Vi ska kunna tillvarata de nu innovationskritiska metaller och mineral som behövs för att Sverige ska ligga längst fram i den gröna omställningen. Det är där vi ska vara. Vi ska inte titta med romantiserande ögon på hur det var förr, utan nu ska vi ligga främst när det gäller den gröna industriella revolutionen. Vi ser nu hur vi skördar nya jobb med ny teknik som det finns en enorm efterfrågan från omvärlden att ta del av. Jag tycker också, precis som Kjell Jansson säger, att det är otroligt viktigt att vi har fakta på bordet så att inte näringsliv, eller för den delen politiken, står och diskuterar fel saker. Jag är precis lika mån som oppositionen om att vi ska ha effektiva och snabba miljöprövningar - dock utan att tumma på kraven, för det är inte 1902 utan 2022, och vi vet mycket, mycket mer i dag. Vi hör ofta uppgifter om att miljöprövningstillstånden tar tiotals år. Men nu finns det faktiskt nationell statistik på detta. Statistiken är också viktig för att vi just ska kunna identifiera lämpliga effektiviseringsåtgärder. Denna statistik visar att miljöprövningen i de flesta fall tar runt ett år. Både länsstyrelserna och enskilda mark och miljödomstolar har egna handläggningsmål, och statistiken visar på en minskad handläggningstid. År 2020 nådde cirka 75 procent av ärendena de uppsatta målen för handläggningstid hos länsstyrelserna. Som jag sa i mitt svar tar vissa prövningar längre tid än andra, och då handlar det om att det finns exceptionella svårigheter. I prövningar om just gruvverksamhet står inte sällan starka intressen mot varandra. Vi har alla kunnat följa Kallak, till exempel. Enligt de uppgifter jag har är det ett tiotal miljötillstånd som har lämnats under 2000-talet. Bara en som hade fått bearbetningskoncession har fått avslag på miljötillstånd, och det är på Billinge fälad i Skåne. Två ansökningar har avvisats på formella grunder. Jag kommer gärna tillbaka i mitt nästa inlägg.
Fru talman! Tack, miljöminister Strandhäll! Vi börjar med den gröna omställningen. Det låter bra, men i och med att ni satsar så hårt på vindkraft som bara täcker elförsörjningen till 50 procent av årets timmar måste man ha annan energi för att täcka det, i synnerhet i södra Sverige där det inte finns någon vattenkraft. Då får man ibland sätta igång Karlshamnsverket, som drar 140 kubikmeter olja. Man får också köpa kolkraft från både Polen och Tyskland. Det har man gjort vid ett flertal tillfällen under vintern. Jag vill höra om miljöministern tycker att det är grön omställning. I min värld är det brun omställning, fru talman! Så går vi till skogen. Skogen har skötts fantastiskt av alla privata mark och skogsägare. De senaste 50 åren har vi haft dubbel tillväxt på skogen mot vad vi hade för 50 år sedan. Skogen växer dubbelt så fort, och varför gör den det? Det är av flera skäl. För det första är den vårdad av duktiga privata skogsägare som är lika rädda om sin skog som om sina barn. För det andra, om jag får svära i kyrkan, är utsläpp av koldioxid rena gödseln för skogen. Skogen suger upp det här och växer kraftigare. När det gäller gruvorna delar jag miljöministerns uppfattning: Det kan vara problem med just grundvatten och allt. Det köper jag. Men när det gäller skogen köper jag det inte. Jag hörde debatten innan om att värna om fåglarna i träden när man ska börja avverka. Men det förstår ju varje normal människa att om man kommer med en motorsåg och börjar röja skog flyger fåglarna i väg. Inte sitter de kvar där uppe! De flyttar på sig. Det är inga fåglar som lider illa av skogsnäringen. Det här är påhittade bekymmer som inte finns. Det är just det här det handlar om. Förnuftet har försvunnit. Det finns också partier här i riksdagen som är helt och hållet utan förnuft. Än en gång - det är långa handläggningstider. Det gäller även enklare frågor. Vi skulle muddra hemma i Roslagen. Vi gjorde i ordning tillståndsansökan och tog in en miljökonsult som gjorde allt klart, tog bottenprover och allt. Ändå tog det två år och åtta månader innan vi fick tillståndet. Två år och åtta månader är helt absurt, kan jag tycka. Det borde ha gått på fem sex månader. Vattenkraften i Norrland är en oerhört viktig energikälla, bredvid kärnkraften. Nu har man hittat på att den ska omprövas. Är vattenkraften smutsig? Den finns ju där. Den har funnits där i 150 år och var en stor bas för hela Norrlands industri innan kärnkraften startades på 80-talet. Moderaterna och Socialdemokraterna har alltid varit överens om energipolitik och sett till att industrin fungerar. Nu har det totalt fallerat. Nu har partier med särintressen påverkat Socialdemokraterna på ett negativt sätt, vill jag hävda. Sverige är världens mest exportberoende land. 52 procent av bnp bidrar exportindustrin till. Att vi köper mjölk och limpa av varandra är inte det som bidrar till bnp. Vi måste ha det för att överleva. Men det är exportindustrin som bär hela Sveriges välstånd, allting. Då måste man se till att ha tillstånd och system som förenklar, inte försvårar, för de företagen. Att vi är överens om det vore högst rimligt.
Fru talman! Tack, Kjell Jansson, för inlägget och engagemanget! Det är klart att vi är helt överens om att Sverige är en liten och exportberoende nation. Vi är oerhört stolta över de tillgångar vi har i det här landet, inte minst i form av naturresurser. Vi vill naturligtvis se till att våra markägare inom skogen och gruvägare som kommer att bidra med betydande delar när det gäller att klara den gröna omställningen ska ha förutsättningar för att göra det. De ska ha möjlighet att göra det, och samtidigt ska vi leva upp till moderna miljövillkor. Jag är övertygad om att detta går att kombinera. Ingen vill mer än jag understryka vikten av att det finns en bred politisk enighet i Sveriges riksdag om energifrågorna för att ge inte minst de företag, industrier och markägare som finns där ute förutsättningar att göra de satsningar som de vet är riktiga. Det är ett stort problem - jag kommer att ha ett par interpellationsdebatter till här i dag - att politiken just nu ger väldigt dubbeltydiga signaler till dem där ute om vad som gäller politiskt. De står och stampar för att bidra till den gröna omställningen; de har tekniken. Är det okej för biodrivmedelsbranschen att göra de miljardsatsningar som de har tänkt sig? Eller gäller det som Oscar Sjöstedt stod och sa i budgetdebatten här i dag? Han kallade biodrivmedel för en sörja. Det är ingen bra signal från svensk politik. Vi har en energiöverenskommelse från 2016. Jag beklagar att Moderaterna inte står bakom den. Där balanserade vi den debatt som vi har haft hur länge som helst - för guds skull - om hur stor andel kärnkraft vi ska ha, hur stor andel vindkraft vi ska ha och hur stor andel vattenkraft vi ska ha. Jag kan inte göra mer än att understryka vikten av att vi har en bra energimix i Sverige och att den kommer att bestå av flera delar. Vi är otroligt glada över den vattenkraft vi har. Den är en av de absolut viktigaste delarna i vår energimix. Den är dessutom reglerbar. Jag är otroligt glad över den. Jag ser också framför mig att kärnkraften kommer att vara en del av den svenska energimixen under ett antal decennier framöver. Men vi ska också ställa om till de nya teknikerna. Vad jag kan se nu finns det ett enormt starkt intresse i att investera i vindkraften, inte minst den havsbaserade vindkraften. När jag tittar på vad jag har kunnat presentera är det bara en bråkdel av det intresse som i dag finns, och det motsvarar en dubblering av den energi som vi använder per år. Det är klart att vi ska välkomna det samtidigt som vi ska investera i nätkapaciteten från norr till söder så att vi ska kunna föra över mer och ha ett starkt system. Men då måste vi vara överens om att det är en energimix vi ska ha. Den består av olika delar. Om Skåne vill ha väldigt mycket energi ska man kanske sluta säga nej till all vindkraft, till exempel. Då kan de nya gröna industrierna se att det är möjligt att lägga sin verksamhet i till exempel Skåne. Jag uppskattar verkligen engagemanget. Vi har också mängder med olika utredningar om att effektivisera miljöprövningsprocesserna som ska presenteras under de närmaste månaderna. Jag ser fram emot en dialog med Moderaterna om detta.
Fru talman! Nu har vi hamnat på energipolitiken, och den hör egentligen ihop med detta. Då vill jag säga att kärnkraften är lösningen. Om några företag sedan vill bygga vindkraft kan man låta dem göra det. Men man kan inte bygga Sveriges energiförsörjning på vindkraft. Det är helt omöjligt. Det är en källa som bara ger ström 50-60 procent av årets timmar. Att tro att det ska lösa problemet är synnerligen naivt. Det är ren naivitet att påstå det. Vi har plats för att bygga två nya verk i Forsmark. I dagsläget behövs det ett nytt verk där. Det behöver byggas två nya verk i Ringhals, eller starta det ena av dem som finns där. Det ena går att starta. Det är vad som behöver göras för att vi ska slippa elda med olja i Karlshamn och slippa ta in brunkol från Tyskland. Från både Ringhals och Forsmark finns det ledningsnät. De behöver möjligen förstärkas. Jag skulle tro det. Men om man bygger havsbaserad vindkraft finns det inte en ledning ute i havet. Det är absolut tomt. Jag skrev en fråga till ministerns kollega, och han svarade att överföringsledningarna från den havsbaserade vindkraften ska betalas av konsumenterna, alltså genom elräkningen. Det kommer enligt ganska säkra källor jag har att kosta varje hushåll 5 000 kronor mer i månaden - apropå höga elpriser. På min senaste faktura för el var nätavgifterna högre än kostnaden för den ström jag gjort av med. Vi är illa ute i Sverige när det är på det sättet. Vi behöver ha rimliga priser på energi för våra hushåll och för vår exportindustri. Det är avgörande om vi ska klara att behålla vårt välstånd på sikt. Annars kommer Sverige att bli ett land som är på dekis. Mycket går just nu åt fel håll och behöver vändas. Det är inte för sent, men det behöver vändas. Tack för debatten!
Fru talman! Jag har bara en kommentar. Egentligen skulle vi inte diskutera energipolitiken här. Men återigen - Sverige kommer framöver att, precis som tidigare, behöva ha en lämplig energimix. Vi är så lyckliga här uppe i Norden och Sverige att vi har väldigt goda förutsättningar att leverera mycket energi. Vi har en fantastisk resurs i vår vattenkraft. Vi har också en del kärnkraft. Det finns inget förbud mot att bygga ny kärnkraft på de platser där vi har stängt ned det. Men den investeringsviljan finns inte i dag. Den finns däremot i väldigt stor utsträckning när det gäller vindkraften. Jag var alldeles nyligen och träffade Vita husets klimatrådgivare. Jag träffade också politiker från såväl Republikanerna som Demokraterna. I USA bygger man just nu havsburen vindkraft i ganska stor skala. Vi har en kust i Sverige som ger fantastiska möjligheter att göra detta. Det kommer att vara på plats snabbt, och det kommer jämfört med kärnkraften att vara relativt billigt. Den tid det har tagit att bygga ny kärnkraft på andra ställen har ju varit ett problem. Vi måste ändå ha det med oss här. Jag vet att vi i grunden har olika åsikter om det här. Men det som har betytt mycket för Sverige är när vi har haft möjlighet att komma överens brett i de här frågorna, att kompromissa och samordna våra synpunkter för att ge företag och investerare förutsättningar som behöver vara långsiktiga med tanke på de stora investeringar det handlar om. I slutet av maj tar vi emot Miljöprövningsutredningen. Jag ser fram emot att diskutera den vidare också med er.